Herr talman! Jag vill inledningsvis hälsa statsrådet Lena Hallengren välkommen i ansvaret för dessa frågor och också tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det vore spännande om Lena Hallengren nu ville signalera en nytändning i de studiesociala frågorna, för det skulle behövas. Tyvärr verkar det snarare av svaret som om den vanliga socialdemokratiska ljumma inställningen består. Den studiesociala utredare som Lena Hallengren talar om tillkallades ju efter att Socialdemokraterna hade fått alla andra partier emot sig i frågan. Det var en utredning som av regeringen fick ett så begränsat uppdrag att ingen blev förvånad över att den mest bara kom att beskriva problem. De få förslag som utredningen lade fram har inte hörsammats. Går det att hoppas på en ändring? Att det sedan kan finnas något ljus i tunneln för studenter med barn beror ju på att Socialdemokraterna till sist gav upp motståndet i frågan efter hårt tryck från Student-Sverige och även från oss kristdemokrater. Bortsett från detta är det inte mycket nytt som Lena Hallengren presenterar i sitt svar. Låt mig därför ställa ett antal mycket konkreta frågor. Herr talman! Samhället är och blir i allt högre grad ett kunskapssamhälle där förmågan att lära är en överlevnadsfråga. Genom ett väl fungerande studiestöd ges fler tillfälle att lära, vara aktiva och delaktiga. Studenterna har övergått från att vara en homogen grupp till en heterogen massa. Det finns en stor spridning i hur studenternas livssituation ser ut: unga, äldre, utan barn, med barn, singlar, par, rika, fattiga. Över hälften av studenterna är äldre än 25 år. Det är därför hög tid att göra upp med gamla fördomar och i stället skapa ett system som ger trygghet och möjlighet för alla att lära i kunskapssamhället. I dag faller alldeles för många mellan stolarna, eftersom trygghetssystemen inte är anpassade efter studenterna. Studenter får inte ta del av socialförsäkringssystemen på samma villkor som andra samhällsmedborgare. När, Lena Hallengren, tänker regeringen följa den studiesociala utredningens råd om detta? Herr talman! I dag går det inte att vara sjukskriven på deltid för en student - detta trots att studier i mer begränsad omfattning kan vara den bästa chansen för en student som blivit sjuk att komma tillbaka. De positiva effekterna för samhället och den enskilde är uppenbara om förutsättningarna för att kombinera studier med sjukskrivning på deltid införs. Kan studenterna, Lena Hallengren, hoppas på att det blir en ändring? Som lök på laxen har studenterna därtill en rekordlång karenstid vid sjukskrivning, 30 dagar. Att studenternas karenstid är satt till 30 dagar gör att det blir mycket kostsamt för en student - till och med kanske förödande - att vara sjuk. Inga andra i Sverige har 30 dagar karenstid. Varför ska studenter ha det? Kan studenterna, Lena Hallengren, hoppas på att det blir en ändring? Ett annat exempel rör bostadsbidraget. De nuvarande reglerna för hur bostadsbidraget räknas ut för studenter var ursprungligen tänkt som övergångsregler. Studiesociala utredningen har föreslagit förändringar, att studiebidraget ska undantas från inkomsten då bostadsbidrag fastställs. När, Lena Hallengren, kommer det skarpa förslaget på riksdagens bord? Herr talman! Flera studier bekräftar också att studenternas alkoholvanor innebär ett klart riskbeteende. En studie från Lund visar att en tredjedel av de unga har en hög alkoholkonsumtion som riskerar att permanentas och bli förödande för deras hälsa och därmed för folkhälsan. Ändå säger inte Lena Hallengren något om möjligheterna att ytterligare skärpa lärosätenas ansvar, vilket vi kristdemokrater förespråkar. Herr talman! Student-Sverige väntar. Ge oss besked nu, Lena Hallengren!

Herr talman! Det är ju fascinerande att Lena Hallengren och jag kan vara överens om att detta är spännande frågor. Men det räcker ju inte med att ställa frågor, det måste finnas svar också. Det måste finnas en linje. Det kan inte vara lätt att ta över som minister för de här frågorna i en socialdemokratisk regering som direkt inte har visat något större intresse för dem. Eller också är det kanske tvärtom: Det är lätt att sätta avtryck. Hur det än blir måste det ju bli en förbättring jämfört med tidigare. I dag ser vi att de studiesociala murarna består, trots allt tal om kunskapssamhälle, trots allt tal om vuxnas lärande. Det vore tacknämligt om åtminstone några av de problem som jag tog upp i min interpellation fick något slags bemötande av statsrådet i dag i stället för bara tal om att det eventuellt kanske någon gång möjligtvis kommer någonting. Herr talman! Jag vill återkomma till frågan om 30 dagars karenstid. Jag vill ställa den konkreta frågan, för jag att det är många som vill ha ett konkret svar från Lena Hallengren: Tycker verkligen regeringen att det är rimligt att en grupp i Sverige har 30 dagars karenstid? Svara gärna ja eller nej på den frågan, Lena Hallengren. Tycker verkligen regeringen att det är rimligt att studenter - till skillnad från dem som har ett lönearbete - i dag inte kan kombinera studier med en deltidssjukskrivning och på så sätt snabbare komma tillbaka till sin vardag? Det hjälper inte att tala om att man kan studera på deltid. Lena Hallengren borde, som tillhörande samma generation som jag, veta att alla kurser inte finns på deltid. Det måste alltså skapas en möjlighet att kombinera deltidsstudier och en deltidssjukskrivning. Kommer Lena Hallengren att jobba för det? Ett ja eller ett nej som svar på den frågan vore tacknämligt. Sedan är det ju så att det vi sett under många år är en urholkning av studenternas standard. Enligt Föreningssparbanken har studenterna förlorat ungefär 40 % av sin disponibla inkomst de senaste 15 åren. En viktig orsak till det är bristen på studentbostäder. En annan viktig orsak är de regler som finns när det gäller bostadsbidragen. Ja eller nej, Lena Hallengren, kommer regeringen med förslag i den här frågan? Studiesociala utredningen, som jag kan rekommendera just i det här avseendet, har faktiskt förslag på den punkten. Sedan, herr talman, talar Lena Hallengren också om detta med barntillägg. Låt mig då uppdatera statsrådet och berätta att vi kristdemokrater var det första partiet som hade ett finansierat förslag till barntillägg. Jag välkomnar att Socialdemokraterna har följt vårt exempel, trots motstridiga besked från tidigare statsråd i de här frågorna, och numera också vill ha ett barntillägg. Det återstår dock, som vanligt, herr talman, en reservation för hur barntillägget kommer att se ut. Kommer det att gå till de barn som verkligen behöver det, eller kommer det att fördelas på något annat sätt? Också på den punkten skulle det vara intressant med någon form av klarläggande besked från statsrådet. Låt mig fortsätta, eftersom de första frågorna inte har fått något svar, med att skicka med fler frågor som statsrådet kan svara på i sitt nästa inlägg. Hur är det egentligen med studerande pappor som i dag inte har någon möjlighet att, utöver några få dagar, vara borta från sina studier och som faktiskt riskerar att hamna hos kronofogden om inte reglerna förändras? Är Lena Hallengren beredd att göra någonting åt det problemet? Herr talman! Är det verkligen rimligt att alla de här problemen finns, att Lena Hallengren talar om att något eventuellt ska göras, okänt vad? Det vore tacknämligt med ett svar på åtminstone en eller kanske två av de frågor jag ställt.

Herr talman! Eftersom Lena Hallengren inte svarar på frågor, så låt mig göra det. Jag kan skicka över, om Lena Hallengren vill det, med bud Kristdemokraternas motioner, så kan Lena Hallengren läsa de förslag vi har. Vi har nämligen förslag när det gäller deltidssjukskrivningar, när det gäller karensdagar och när det gäller barntillägg. Vi har förslag. Det vore tacknämligt om ministern läste på dem. Då skulle kanske ministern få en och annan gnutta av inspiration, precis som när Socialdemokraterna har följt vårt exempel när det gäller barntillägget och en hel del annat. Jag tror att utifrån den här debatten blir egentligen inte någon så mycket klokare. Det är mest ett allmänt prat om förslag som eventuellt kommer någon gång. Låt mig därför ställa ytterligare en konkret fråga, herr talman. När kommer Lena Hallengren med de förslag som hon antyder att hon eventuellt kommer med? Det går inte, även om hon är nytt statsråd för ett visst område, att helt komma ifrån att hon ändå har ett ansvar för den regeringspolitik som har förts under ett antal år. Hon måste kunna ge klarare besked, även om det är mycket tydligt att hon inte vill svara på några som helst sakfrågor i dag. Lena Hallengren sade tydligt att regeringen arbetar aktivt. Tyvärr har den här debatten visat på motsatsen. Det hjälper inte att stuva om i samma gamla vanliga politik om ingenting förändras. Sedan, herr talman, vill jag också kommentera det Lena Hallengren sade först om det generella barnbidraget. Jag tycker faktiskt att det är lite magstarkt och ett slag i ansiktet på dem som har det svårast att tala om den generella barnbidragshöjningen i stället för att sätta in insatserna där de behövs mest, för de personer som verkligen behöver det. Är det socialdemokratisk fördelningspolitik att ge samma pengar till en högavlönad minister som till en fattig student som lever på socialbidrag? Robin Hood måtte gråta i sin Sheerwoodskog.